Herr talman! Statsrådet Carlsson tycker sig höra tongångar från svunna tider. Vi skall ta upp den diskussionen om en stund; jag skall ta sakfrågan först. Statsrådet säger att han två gånger — tydligen för säkerhets skull — har underställt riksdagen principbeslut. Bara detta, herr statsråd, är något märkligt, att man inte ens var nöjd med att 1969 underställa riksdagen ett principbeslut utan gör det också 1970. I verkligheten, herr statsråd, är det så detta tror jag att departementet har fått klart för sig under hand från statsutskottet — att allmänna resonemang som förs i texten i en proposition, framför allt statsverkspropositionen, inte skall uppfattas som att riksdagen har tagit ställning eller fattat beslut i en fråga.

Så kan regeringen inte handla i fortsättningen. Jag trodde att statsrådet kände till detta. Här kommer givetvis att göras en utredning, om nu statsrådet fortfarande kommer att handla efter detta, för att granska det konstitutionella sättet att handlägga dessa frågor. Jag finner det i varje fall ytterligt anmärkningsvärt att man försöker rida på den typen av principer. Sedan går jag över till diskussionen om de enskilda yrkesskolorna. Det totala enskilda skolväsendet i landet omfattar, som jag har sagt, knappt en procent av hela utbildningsutbudet. En grundlig analys har gjorts av utbildningsväsendet i detta avseende i tolv västeuropeiska länder. Därvid har klart konstaterats att de enskilda skolorna inte behandlas så illa i något annat land på denna sida om järnridån som just i Sverige. Men det är alldeles uppenbart att regeringen inte vill vara med om att ens denna lilla procent skall få finnas kvar, utan den skall tas bort. Statsrådet Carlsson talar om splittring. Men, herr statsråd, låt oss lämna järnvägspolitiken utanför. Jag tycker att den parallellen verkligen inte var särskilt lyckad. Hitta en bättre. Vi anslår totalt något över 20 miljoner kronor till dessa enskilda yrkesskolor i en utbildningsbudget, som rör sig om 8&—10 miljarder kronor. Tala inte om splittring! Jag sade i mitt förra inlägg att jag betvivlade att flera av dessa skolors utbildningsprogram kunde erbjudas i det offentliga utbildningsväsendet. Jag vågar hävda att jag har rätt i mitt påstående. Jag talar nu som avnämare, och jag har sysslat med dessa frågor i flera årtionden. Jag vet vilka utbildningsprogram dessa skolor har och vad de ungdomar kan som kommer därifrån. Jag hävdar med bestämdhet att det icke är möjligt att erbjuda likvärdig ut bildning — likartad möjligtvis, men icke likvärdig — inom det allmänna skolväsendet. Skolöverstyrelsen har inte varit i kontakt med någon av dessa skolor. Skolöverstyrelsen har icke granskat näringslivets behov, som står såsom en av huvudpunkterna, för att ta reda på om det finns några synpunkter över huvud taget från näringslivets sida. Skolöverstyrelsen har behandlat detta som ett rutinärende och fattat ett kanslibeslut. Ett klokt undervisningsråd reserverade sig visserligen mot beslutet, men skolöverstyrelsen in pleno är ju sammansatt av representanter för olika kategorier i samhället, och där har man inte ens behagat ta upp ärendet. Jag är alldeles övertygad om att det hade blivit en väsentligt mera nyanserad debatt, om ärendet underställts överstyrelsen in pleno. När man inte har gjort så, bordet det rimligtvis — detta kan ju inte vara obekant för statsrådet — vara naturligt att departementet rättade till den fåten genom att låta berörda skolor och instanser yttra sig innan regeringen, som statsrådet säger nu, inom kort skall fatta sitt beslut. Jag finner alltså handläggningen av dessa ärenden ytterligt anmärkningsvärd. Det finns ingen vilja till en saklig prövning utan endast att handlägga det hela efter vissa socialistiska riktlinjer. Därmed, herr talman, är jag alltså inne på statsrådets resonemang om utbildningspolitiken. Låt mig nu först upplysa även det här statsrådet om att vårt parti sedan tillräckligt lång tid tillbaka heter moderata samlingspartiet. Moderata samlingspartiet, statsrådet Carlsson, försök att komma ihåg det! Statsrådet Carlsson påstår att vi skulle företräda en reaktionär utbildningspolitisk uppfattning. Statsrådet och jag har nu hunnit föra ett antal debatter om utbildningspolitiken, där jag snarast har efterlyst en mera progressiv syn på utbildningspolitiken än den regeringen presterat. Jag har i denna talarstol sagt att sedan statsrådet Edenman lämnade utbildningspolitiken finns det ingen utbildningspolitiker i rege ringen. Jag skall be att få upprepa det påståendet. Den interimistiska behandling av utbildningspolitiken som ingick 1 statsminister Palmes egen personliga utbildning kan vi ju lämna därhän.

Jag har frågat statsrådet Carlsson, om han är beredd att ta avstånd från statsrådet Alva Myrdals krav på ett statsmonopol för utgivningen av läroböcker. Herr Carlsson har vägrat att ta avstånd från det. ”Staten kan göra det lika bra som de enskilda”, sade statsrådet till mig. Innehållet i utbildningen förändras successivt efter de visioner som regeringen har. Det är så förunderligt, herr talman, att gång på gång i debatter med socialdemokrater förnekar de sin socialistiska målsättning. Jag kan inte fatta att ni inte är stolta över den och i stället säger att det är den ni vill driva igenom på alla nivåer. Detta vore ju det rimliga svaret; men det kanske inte passar så bra gentemot väljargrupperna att tala ett rent och klart språk. Vi har, herr talman, redovisat vår utbildningspolitik i partiprogram, såväl när det gäller grundskolan som när det gäller den gymnasiala skolan och den högre utbildningen. I alla tre fallen har vi redovisat en klart egen progressiv syn på hur utbildningen skall utformas. Jag vill hävda att vi är det enda parti som har lagt konkreta förslag när det gäller alla dessa tre utbildningsstadier. När jag nu tar upp den lilla enskilda utbildningssektorn och vill att den skall få ett livsrum inom vårt utbildningsväsende — att det skall finnas möjlighet till ett alternativ — klassificerar statsrådet mitt uttalande som reaktionärt. Jag kan inte hindra statsrådet från att använda vilken beskrivning han vill — om statsrådet vill kalla det reaktionärt att vi skall bibehålla en liten enskild utbildningssektor må det vara statsrådet tillåtet. Jag anser att en sådan skall finnas kvar. Tiotusentals för att inte säga hundratusentals människor här i landet är av samma uppfattning. Anledningen till att vi vill ge statsbidrag till denna enskilda sektor är att vi vill göra det litet billigare för elever och föräldrar att nyttja denna skolform — att den inte förbehålls rikemansbarn. Går vi till Danmark kan vi konstatera att där finns någonting som kallas för en skolpeng som följer eleven. Han har möjlighet att gå i andra skolor och då satsar staten sin andel i utbildningen för honom, vilken skola man än går i. Ta övriga skandinaviska länder så kan vi slå fast att vi är i särklass sämst; jag använder medvetet den beteckningen. Västtyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien, England och USA har varit föremål för en ordentlig analys. Det är bara här i Sverige som det förs en sådan isolerad utbildningspolitik. Att vi vill ge möjlighet för varje ungdom att få den utbildning vederbörande önskar och kan beredas tillfälle att genomgå, har vi deklarerat så ofta att det inte finns något skäl att här upprepa det. Låt oss diskutera den här enskilda utbildningssektorn — det är detta interpellationen gäller, och det är den diskussionen jag för, herr statsrådet. Det finns bara en slutsats att dra av statsrådets svar till mig, nämligen att en enskild sektor av det här slaget inte skall få lov att bestå. Eftersom det här inte kan gälla splittringsdiskussionen och inte de ekonomiska resurserna, måste den av regeringen förda politiken på utbildningsväsendets område i detta fall vara ett uttryck för maktfullkomlighet och indoktrineringsvilja, dokumenterat i många uttalanden från regeringens sida.

Herr talman! Jag skulle inte ha blandat mig i debatten om inte statsrådet Carlsson direkt apostroferat mig. Jag är övertygad om att herr Wallmark kan klara den utan stöd från annat håll. Statsrådet Carlsson gjorde gällande att jag var medförfattare till en bok som Staffan Burenstam Linder skrev för ett par år sedan. Det är en felaktig uppgift. Är man så noga med fel som statsrådet sade sig vara skall man vara försiktig när man själv kastar ut påståenden. Jag var med i en referensgrupp som diskuterade boken. Men i boken anges uttryckligen att Staffan Burenstam Linder är ensam författare och svarar för innehållet i boken. Och jag har ingen anledning att nu yttra mig om dess innehåll. När jag ändå står i talarstolen, herr talman, kan jag inte underlåta att uttrycka den meningen att om någon varit ”reaktionär” i debatten har det varit statsrådet Ingvar Carlsson, vår utbildningsminister. Han är på något underligt sätt låst i ett effektivitetstänkande när han resonerar om utbildning. Det är den till staten monopoliserade och av staten bestämda utbildningen som skall ge den enda möjligheten till utbildning. Det är den ”enda raka järnväg” som kan komma i fråga. Jag levde i den föreställningen — tydligen felaktig, får jag lära mig nu — att målet för oss när det gäller svensk utbildningspolitik är detsamma som i alla andra västerländska kulturländer, nämligen att skapa upplysta och kunniga människor, som skall ha möjlighet att vara olika även där de är jämlika. Att utbilda människor är faktiskt inte detsamma som att gjuta tennsoldater, herr Ingvar Carlsson, om ni inte visste det förut. Vi kan inte forma människorna efter mallar. Det gäller att utveckla anlag, att utveckla fallenhet, att göra det bästa möjliga av varje enskild människa. Och jag tror att privatskolor inom ramen för allmänna utbildningsnormer kan fylla mycket betydelsefulla upp gifter. Det är väl inte för inte som olika konventioner försöker stadga skydd för den individuella rätten till fri utbildning och föreskriver att man inte skall styra människorna in i vissa utbildningsfållor. Det föreföll mig som om statsrådet Ingvar Carlsson inte hade någon som helst känsla för människornas obotliga behov av rik variation, av valfrihet, av fasettering, av nyanser. Jämförelsen med järnvägen var på något sätt skrämmande ”reaktionär”. Ta emot bollen när den kastas tillbaka, herr Ingvar Carlsson! Utbildning är inte bara att kliva på den enda, statliga järnvägen. Den enskilda människan skall kunna utnyttja även andra vägar för att vi skall nå målet att skapa fria, öppna och kunniga människor i ett kultursamhälle. Jag trodde faktiskt, ända till i dag, att vi skulle kunna vara överens om det målet, och jag är djupt besviken.
Herr talman! Först vill jag beröra sakfrågan. Vid översynen har skolöverstyrelsen tillämpat tre principer för sitt arbete: för det första att dessa skolor skall fylla ett för samhället och näringslivet angeläget behov, för det andra att motsvarande utbildning inte kan erhållas vid offentlig skola och för det tredje, i vissa fall, att skolan tillämpar eller provar pedagogiska metoder som är av intresse för utbildningen i allmänhet. För tredje gången, herr Wallmark, talar jag nu om att de berörda skolorna skall få yttra sig innan beslutet fattas. Låt mig sedan ta upp den allmänna skoldiskussion som vi här kommit in på. Jag vill till att börja med bemöta det personliga angrepp som herr Wallmark alltid gör i olika sammanhang, nu genom uttalandet att vi sedan Edenman inte har haft någon utbildningspolitiker i regeringen. Jag skall inte försvara Olof Palme, statsrådet Moberg eller mig själv. Jag vill endast å vårt partis vägnar göra den deklarationen att vi från vår sida bestämmer vilka vi skall företrädas av. Efter att ha lyssnat till herr Wallmark är jag uppriktigt sagt inte säker på att han är särskilt kompetent när det gäller att bedöma vem som är en bra utbildningspolitiker och vem som inte är det. Därefter vill jag bemöta anklagelsen mot det nuvarande skolsystemet för att det bedriver indoktrinering och för att det leder till en monopolisering och ensidighet. Vem drabbar den anklagelsen i första hand, herr Wallmark? Jo, självfallet Sveriges lärare, Sveriges rektorer som villigt låter sig utnyttjas till att indoktrinera våra barn socialistiskt — det är tankegången bakom hela herr Wallmarks uppläggning. Tror verkligen herr Wallmark att lärarna spelar med i ett sådant spel utan att protestera genom sina fackliga organisationer, utan att gå till våldsam protest? Men de är enligt herr Wallmark viljelösa redskap, som utnyttjas på detta sätt av en listig socialdemokrati. Herr Wallmark säger också att vi internationellt sett är mycket dåliga. Vad bygger herr Wallmark det påståendet på? Jag har haft tillfälle att sammanträffa med representanter för de olika länderna ute i Västeuropa, och jag skall resa ned nästa vecka för förnyad diskussion. Det är tvärtom så att de är oerhört intresserade av den svenska utbildningspolitiken och mycket angelägna att få del av de försök som vi arbetar med. De anser att Sverige på praktiskt taget alla områden är ett föregångsland, Vilka internationella källor är det som herr Wallmark åberopar? Detta stämmer inte alls med de erfarenheter jag har. Det som jag har reagerat mot mycket kraftigt och som inte herr Bohmans anförande kan släta över är karaktären och innehållet i herr Wallmarks anförande här i dag, som stämmer utomordentligt väl med partiledarens, Yngve Holmbergs, anförande — annars skulle jag inte fästa så stort avseende vid det. Man målar perspektivet att den nuvarande utbildningspolitiken är ett hot — jag kan inte uppfatta uttalandena på annat sätt — mot demokratin, att den är ett instrument för att göra människorna till socialister, att de allmänna demokratiska kraven undertrycks. Men om man riktar sådana våldsamma anklagelser, måste man i rimlighetens namn också presentera vad det är man vill göra annorlunda. Det kan väl inte vara denna enda procent privatskolor det gäller. Det måste väl vara någonting grundläggande i hela utbildningspolitiken som de moderata vill ändra på. Inom parentes ber jag uppriktigt om ursäkt för att jag sade ”högern”, men det kan möjligen förklaras av att det verkligen var gammal högerpolitik av värsta slag som herr Wallmark här presenterade. Jag skall försöka komma ihåg att det är fråga om de moderata, hur illa den beteckningen än passar i sammanhanget. Vad jag vill ha är bara denna redogörelse för hur ni i praktiken tänker genomföra det annorlunda beskaffade skolsystem som ni uppenbarligen vill införa om ni får regeringsmakten vid höstens val. Och jag har ställt frågan: Har ni mittpartierna med på denna totala kursförändring för svensk utbildningspolitik? Jag vill också beröra effektivitetstänkandet, som jag anklagades för. Det är inte så underligt. Vi har massvis med uppgifter som vi vill genomföra på utbildningspolitikens område. Vi har förskolan som tränger sig på, vi har vuxenutbildningen och vi har stora reformer inom den nuvarande skolans ram. Då är det givet att regeringen avväger hur vi på bästa möjliga sätt skall använda de resurser som vi kan avsätta för utbildningsändamål. Vi har funnit att om vi på gymnasienivå, mellanskolenivå, har ett allmänt skolväsende som kan erbjuda ungdomen en viss utbildning, så är det en dålig resursanvändning att samtidigt använda privata skolor för exakt samma utbildningsnivå som vi ändå har kapacitet för. Det är därför jag säger att detta är en lika oklok politik som när man förr i tiden, innan man hade lärt sig bättre, byggde järnvägar parallellt med varandra. Det har ju, herr Bohman, ingenting att göra med innehållet i utbildningen, valfriheten, möjligheten att välja olika ämnen, olika linjer. En demokratisk uppbyggnad av skolan skapar vi på andra vägar än genom att ha en procent privatägda skolor. Det är inte detta som är grundläggande för valfriheten och möjligheten att ha en bra och fri skola. Herr Bohman slutade sitt anförande med att säga att det för honom var en nyhet, att vi här har en spricka i utbildningspolitiken, att det var mitt anförande som skulle ha framkallat denna effekt. Men herr Bohman var ju närvarande vid högerstämman i helgen. Lyssnade herr Bohman inte ens på herr Holmberg och tog något intryck av vad herr Holmberg sade? Det var det våldsammaste angreppet på svensk utbildningspolitik under hela efterkrigstiden, och så kommer herr Bohman upp och säger: Nu har jag upptäckt att det är en spricka. Någon gång skall man lyssna på rörelsen och sin egen partiledare, herr Bohman. Det kan vara ganska lärorikt.

Herr talman! Det är ganska intressant att lyssna till den välskolade valtaktikern statsrådet Carlsson, som vet att anfall är bästa försvar. När herr statsrådet talade om valfrihet rann mig i tankarna historien om Ford, som fick klagomål på att han bara sålde sin gamla T-ford i en färg. Då svarade Ford mycket stolt: Man kan få vilken färg man vill, bara man väljer svart. Detta förefaller vara det recept på valfrihet som statsrådet talar om. Sedan säger herr statsrådet att det är en våldsam anklagelse vi riktar mot det nuvarande skolväsendet. Är lärarna verkligen beredda att spela med i detta indoktrineringsspel? Jag vill då först säga till herr statsrådet, att det inte är vi som vill ändra kursen på utbildningspolitiken — det är socialdemokraterna som håller på att göra det. Vi vill följa skolstadgan och läroplanen. Vi har här i riksdagen väckt en motion där vi vill att riksdagen skall uttala sin anslutning till den nuvarande skolstadgan, eftersom såväl jämlikhetsrapporten som den intervju med statsrådet Palme som jag åberopade pekar entydigt i riktning mot en förändring av skolstadgan. Det ärendet kommer upp i höst, och vi har blivit överens om att ha en stor utbildningspolitisk debatt då, där det blir tillfälle att diskutera saken. Nej, herr statsrådet, lärarna är inget viljelöst redskap i denna omändring av utbildningspolitiken. Det är väl skälet till att statsrådet Alva Myrdal i en intervju har sagt, att det inte blir någon ändring förrän den nuvarande lärargenerationen dött ut. Detta uttalande var återgivet i Metallarbetaren i somras, och det står väl kvar fortfarande som en målsättning att byta ut denna lärargeneration för att få igenom de förändringar i utbildningspolitiken som regeringen vill ha. Vi har i flera utbildningspolitiska debatter talat om att den socialdemokratiska partikongressen och den utbildningspolitik den antog var en vändpunkt med en helt ny målsättning för svensk utbildningspolitik. Det är den vi har protesterat mot, statsrådet Carlsson. Vi vill ha kvar utbildningspolitiken så som riksdagen enhälligt fattat beslut om, och som detta beslut har följts ända fram till omkring 1966— 1967. Nu börjar en successiv kursändring, och det är den vi går emot. Jag tycker inte statsrådet skall rikta anklagelser för en reaktionär utbildningspolitik mot oss. Den anklagelsen kan verkligen gå tillbaka till statsrådet själv, därför att det är där ansvaret för kursändringen ligger. Att andra länder är intresserade av att ta del av vår utbildningspolitik är väl inte så märkvärdigt. Vi är ju också intresserade av att se hur andra gör. Vi sitter dock kanske inte så högt upp att vi ger målsättningen för andra länder — åtskilliga utbildningspolitiker i andra länder säger: Vi skall lära av svensk utbildningspolitik för att inte begå samma misstag. Visst görs det misstag, statsrådet Carlsson. Jag tycker regeringen visar upp en övermaga tro på sin utbildningspolitiks förträfflighet, som sannerligen inte rimmar med verkligheten. Statsrådet Carlsson har haft tillfälle att resa, liksom jag och många andra, och tala med utbildningspolitiker i flertalet länder i Europa. Vi bör ha haft tilifälle under årens lopp att göra jämförelser. Låt oss vara litet ödmjuka, statsrådet Carlsson. Lyssna också på oss i oppositionen! Det kan ju tänkas att vi har några vettiga synpunkter att komma med. Men om det är så att man skall föra diskussionen om utbildningspolitiken som en socialistisk sådan eller inte, då har vi verkligen inte något positivt bidrag till statsrådets utbildningspolitik att ge. Då har vi bara ett enda konkret förslag till svenska folket, och det är att byta regering, så att vi får behålla den utbildningspolitik som vi tidigare varit överens om.

Herr talman! Denna interpellationsdebatt, som började med en diskussion om de enskilda yrkesskolorna, har svällt ut till en allmän debatt om socialdemokratisk och moderat skolpolitik. Jag har i och för sig ingen anledning att blanda mig i den debatten, men eftersom statsrådet Carlsson här ett par gånger provocerat mittenpartierna och frågat var folkpartiet står och var centerpartiet står i dessa frågor, vill jag ändå göra en kort kommentar. Jag tror att statsrådet Carlsson väl vet var vi står i de debatterade skolfrågorna. Jag har personligen från denna talarstol nyligen rätt ingående redovisat att jag — liksom statsrådet Carlsson här också sade — anser att förskolan och vuxenundervisningen är av central betydelse för 1970-talet. Var folkpartiet står i dessa frågor framgår av motioner och reservationer och som sagt även av inlägg i de debatter som rört dessa fält. Precis samma svar kan jag ge vad beträffar grundskolan och gymnasieskolan och naturligtvis också universitetsutbildningen. Jag vill med andra ord hänvisa till de dokument i utbildningsfrågor från vårt håll som finns bl.a. från denna vårriksdag. Där har getts klara besked om våra ställningstaganden i utbildningspolitiken. I dessa finns också ett klart belägg för att vi, på grund av erfarenheter från lärare och annan personal som är verksam inom skolans värld, i dag känner en viss oro för den skolmiljö vi har. Jag antar att statsrådet Carlsson är beredd att medge att vi onekligen i dag upplever något av en skolans kris, där man har anledning lyssna till de konstruktiva förslag som kommer fram från olika håll. Jag hävdar med bestämdhet, herr Carlsson, att vi från folkpartiets sida därvidlag presenterat en rad värdefulla förslag som skulle kunna förbättra den något kaotiska skolsituation vi just nu upplever.

Herr talman! På direkt fråga av statsrådet Carlsson vill jag bekräfta att vi fortfarande står fast vid den uppfattningen att undervisningens syfte är att — som det heter i skollagens bestämmelser — meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Men det finns olika vägar att nå detta mål. Anledningen till att jag gick in i de batt med statsrådet var — utom för att rätta en uppenbar felaktighet som statsrådet inte bett om ursäkt för; det kanske i och för sig inte spelar så stor roll — framför allt att jag ville reagera mot att statsrådet Carlsson ansåg det ”reaktionärt” att kräva utrymme även för andra utbildningsmöjligheter. Jag vände mig också mot det effektivitetstänkande som kom till uttryck i hans första anförande och som han upprepade i det andra och som hade den innebörden att när nu staten ställer skolor till förfogande är det dålig resursanvändning — så sade statsrådet — att använda andra skolor. Är inte detta ett effektivitetstänkande? Och så upprepade statsrådet sin jämförelse med järnvägspolitiken. Men om man drar ut konsekvenserna av resonemanget att man inte skall ha olika parallella kommunikationsleder, skulle det leda till att man inte heller skulle ha rätt att åka bil, inte att cykla och inte att gå. Det borde ju räcka att utnyttja den järnväg staten ställt till förfogande. När jag uttalade min förvåning över den uppfattning som jag trodde mig kunna intolka i statsrådet Carlssons uttalande, syftade jag inte på att det skulle föreligga betydande sprickor i uppfattningar mellan olika grupper i det svenska samhället. Jag uppfattade det däremot som en nyhet att statsrådet Carlsson bedömer utbildningsfrågorna uteslutande som effektivitetsfrågor och använder beskyllningen reaktionär för de begränsade krav som framställts från vår sida. Det var det jag åsyftade med min kritik. Det är klart att vi alla lyssnar mer eller mindre noggrant på de anföranden som hålls i olika sammanhang. Även om det gäller en partiledares anförande kan man kanske ibland missa något. Därför har jag för säkerhets skull plockat fram Yngve Holmbergs anförande i Linköping. Jag har det här. Då jag läser det kan jag inte förstå att statsrådet Carlsson reagerar på det sätt han gör. Yngve Holmberg säger i sitt anförande bl.a. att ”man ägnar sig åt experiment. Det talas om könskvotering och socialgruppskvotering.” — Är det inte så, statsrådet Carlsson? ”För att få ökad social jämlikhet i sammansättningen i skolorna, vill man”, sade herr Holmberg, ”framdeles transportera barn till skolor i andra stadsdelar än där de bor.” — Vill man inte det? Sysslar man inte med det? Utarbetar man inte rekommendationer i det hänseendet? ”Medan experimenterandet fortsätter”, sade herr Holmberg vidare — detta är väl i alla fall ett experimenterande; experiment kan ju vara både positiva och negativa, så man behöver inte ta så illa vid sig — ”försummas det som ändå är skolans huvuduppgift: att ge en god utbildning.” ”Det har skett en väsentlig standardsänkning i det svenska utbildningsväsendet under senare år.” — Ja, på den punkten kan det naturligtvis råda delade meningar, men folk som är mera sakkunniga än jag i detta hänseende gör gällande att det har skett en standardsänkning. Statsrådet Carlsson har måhända en annan uppfattning. Men vi lever ju i en demokrati där vi har rätt att framföra olika meningar. ”Samtidigt har arbetsron i skolorna gått förlorad”, säger Yngve Holmberg. — Har den inte det? Har inte arbetsron på många håll i skolorna gått förlorad? ”I många skolor är situationen både för lärare och elever helt orimlig.” — Är den inte det? Förhåller det sig inte på det sättet att arbetssituationen i många skolor är orimlig? Det finns tyvärr, statsrådet Carlsson — och ändå är det fråga om en av våra viktigaste samhällsuppgifter, vårt ansvar för kommande generationer — en mycket betydande oro på olika håll, såsom herr Wirtén här särskilt apostroferat, en oro bland föräldrar, en oro bland lärare och en oro bland elever. Jag medger gärna att det nya skolsystemet ännu inte har funnit sin form. När man går över från ett system till ett annat blir det övergångssvårigheter. Det kan hända att övergångssvårigheterna kommer att leda fram till en bättre och mera harmonisk utbildning. Men i dag är inte alla människor övertygade om det. Därom vittnar den allmänna oro som Yngve Holmberg ansåg sig böra ge uttryck åt.

Herr talman! Statsrådet Carlsson har vid ett par tillfällen begärt att få höra mittenpartiernas inställning i denna fråga. Jag kan i stort instämma i vad herr Wirtén har sagt här, nämligen att man även från centerns sida i motioner till årets riksdag mycket klart i ett flertal punkter talat om hur man ser på skolfrågorna. Jag kan tillägga, att jag varit skolstyrelseordförande i tio år. Jag kan intyga att det under dessa tio år skett en betydande förändring på skolans område, dels till det bättre, men dels också till det sämre. Den oro som herr Witrén talade om finns, det kan jag intyga. Den finns bland skolstyrelsernas ledamöter, den finns bland elever, den finns bland lärare och bland rektorer och den finns bland föräldrar. Det är utomordentligt angeläget att vi på något sätt kan återställa den arbetsro som i alla fall tidigare fanns i skolorna. Låt mig också säga att jag har svårt att förstå att det skulle vara reaktionärt att önska att det fanns möjligheter för även en mindre bemedlad elev att få ta del av undervisningen i en privat skola, om skolan i fråga har ett utbud av sådan utbildning som vederbörande önskar sig. Det är obegripligt för mig att det skulle vara reaktionärt. När jag själv växte upp stod möjligheter till utbildning inte till buds på samma sätt som i dag. Det gick inte lika lätt att få lån som nu; man fick försöka skaffa medel till sin utbildning där man kunde. Jag har mot den bakgrunden utomordentligt svårt att fatta att det skulle ligga något reaktionärt i att ge möjligheter åt elever som själva inte kan betala men som så önskar att få utbildning vid de skolor det här är fråga om.
Herr talman! Vi är i slutet av vårriksdagen och närmar oss väl gränsen för vad vi som utbildningspolitiker får ta i anspråk av kammarens hårt ansträngda tid. Jag måste emellertid göra några kommentarer till de senaste inläggen. Av mittenpartierna hade jag kanske önskat något klarare ställningstaganden än hänvisanden i allmänna ordalag till motioner. Vi står uppenbarligen inför en valrörelse, där utbildningspolitiken kommer att spela en betydande roll, och då måste man välja sida: Står man bakom det frontalangrepp som de moderata nu riktar mot vår allmänna skolpolitik, eller kommer man att slå vakt om de bärande principerna? Detaljfrågorna — hur vi skall angripa och lösa vissa speciella problem i skolan — kommer vi alltid att få diskutera, men nu gäller det de allmänna principerna. Herr Wallmark sade att moderata samlingspartiet inte vill ändra på den nuvarande kursen i skolpolitiken. Det är så bra som förhållandena nu är, ansåg han, men socialdemokraterna skall ju, fortsatte han, slå in på helt nya vägar. Herr Wallmark, ni har ju alltid i alla väsentliga avseenden varit emot våra förslag när vi velat införa nyheter. Nu skulle ni alltså ha kommit till något slags magiskt streck, där ni i efterhand kunnat acceptera de reformer som genomförts men varnar och säger: Gör ingenting mer, för då blir det socialism. Det där är ju den gamla taktiken, den som ni använt om arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och skattepolitiken. Uppriktigt sagt biter inte den slöa eggen längre. Sedan kom angreppet mot Alva Myrdal, som framförts i olika sammanhang. Vad är det då Alva Myrdal sagt? Jo, hon har sagt att tågordningen när det gäller utbildningsreformerna bör vara att man mycket tidigt satsar på utbildning av lärare. Hon har framfört en kritik, som naturligtvis då också drabbar oss själva — vi kan faktiskt föra en sådan kritisk diskussion, herr Wallmark. Hon har sagt att det är orimligt att begära av de äldre lärarna att de i alla situationer skall kunna anpassa sig till den nya skolpolitiken. Denna uttalade förståelse för en äldre lärargeneration vänder herr Wallmark praktiskt taget till att man önskar livet ur dem. Sådana debattmetoder skall vi väl inte behöva tillämpa i den här kammaren! Beträffande den nya målsättningen i jämlikhetsprogrammet, som skulle vara så farlig, vill jag bara säga att vi för det första fört fram förskolan som en viktig reform inför 1970-talet. Vi tror att den är viktig från föräldrarnas synpunkt, men att den är en än viktigare jämlikhetsfråga ur barnens synpunkt, framför allt de barn som i dag inte får del av någon daghemseller lekskoleverksamhet. För det andra har vi sagt att vi i vårt vanliga skolväsende särskilt vill satsa på de svagpresterande. Det är ett konsekvent fullföljande av vår skolpolitik, där vi inte vill dela in ungdomarna i grupper, där en del betraktas som intelligenta — en elit — en del som medelbegåvade och en del som stående helt utanför. Vi kommer nu att rikta in särskilda ansträngningar för att klara de svagpresterande, därför att vi anser att det är en viktig jämlikhetsfråga. Om detta är socialism är det utmärkt, och då är jag stolt över att det ingår i socialismen. För det tredje har vi sagt att vi skall satsa på vuxenutbildningen, att den måste prioriteras under 1970-talet. Detta är de tre bärande elementen i vårt jämlikhetsprogram. Det är bra att vi får klart för oss att herr Wallmark betraktar det som en farlig socialistisk utveckling. Vi kommer att få en intressant politisk diskussion under 1970 talet. Andra länder vill lära av våra misstag, säger man. Jag vill inte på något sätt skapa en ofelbarhetsdogm — när man går i frontlinjen måste man ta vissa risker, det ligger i experimentets karaktär. Men jag kan försäkra att när man nu utomlands har anammat den svenska debatten om återkommande utbildning, då är det inte för att man tror eller hoppas att vårt system skall misslyckas, utan därför att man tror att det från svensk sida har aktualiserats en utbildningsteori som kommer att leda till den största utbildningsrevolutionen under detta århundrade. Det var en typisk reaktion att herr Wallmarks partiledare, när han fick höra detta, sade att detta är kinesisk maoism. Samtliga utbildningsministrar i Västeuropa har i alla fall förklarat att detta är någonting som vi bör diskutera tillsammans, Men det är klart att om man är fast i sina gamla fördomar, så uppkommer denna typ av kortslutning som herr Holmberg råkade ut för. Jag är gärna beredd, herr Bohman, att ändra beteckningen författare till referensgrupp. Jag tror herr Bohman på hans ord att han inte har ett formellt ansvar för vad som står i boken. Nu tycker jag inte att skillnaden mellan att vara medförfattare och att vara medlem av en referensgrupp är så särskilt stor. Men det är en viss skillnad, och jag är beredd att acceptera den distinktionen. Jag skall ta tillfället i akt att vid samtal med herr Burenstam Linder försöka få fram hur pass representativ denna uppåtgående stjärna inom moderata samlingspartiet är just på denna punkt, så att vi kan få klart för oss om det ligger en allvarlig tanke bakom detta från moderaternas sida. Effektivitetstänkandet skäms jag inte för. Det vore oansvarigt av en departementschef, som har att förvalta över 8 miljarder kronor, att vid framläggandet av förslagen till riksdagen om hur dessa 8 miljarder skall disponeras inte fundera över hur man skall få ut det mesta möjliga av dessa pengar. Det är första gången ett socialdemokratiskt statsråd har råkat ut för en sådan anklagelse från borgerliga politiker. När det gäller så mycket pengar och när så stora uppgifter tränger sig på, är det absolut nödvändigt att vi verkligen försöker bedöma hur vi bäst skall använda pengarna. För att klara herr Holmberg räknade herr Bohman upp en rad problem som herr Holmberg tagit upp i sitt anförande i Linköping. En del av detta var felaktigt, bl.a. det om skolskjutsarna. Jag har tvärtom sagt att detta inte är en realistisk väg för att ändra den sociala sammansättningen av klasserna. Men herr Bohman hoppade över vad jag hela tiden refererat till i herr Holmbergs uttalande — som herr Wallmark här upprepade — nämligen följande sats, och för säkerhets skull tar jag citatet ur Svenska Dagbladet. Där säger herr Holmberg att regeringen intresserar sig för socialistiska experiment, och han fortsätter: ”Man har ett uttalat intresse för att göra om människorna. Man vill fostra dem till kuggar i det socialistiska samhället. Indoktrinering hör emellertid inte hemma i en rättsstat och en demokratisk stat.” Det är detta som är min utgångspunkt för diskussionen, speciellt därför att herr Wallmark upprepat det i dag. Är det denna plattform som de moderata tänker använda i höstens valrörelse när det gäller utbildningspolitiken? Då går det en stor klyfta, för att inte säga en avgrund, mellan de moderata och tror jag de andra partierna. Det är utomordentligt viktigt att man inte glider undan i den diskussionen utan klart säger ifrån att det är detta angrepp som de moderata tänker rikta mot regeringens utbildningspolitik. Då gäller det inte bara den framtida utbildningspolitiken, utan också de grundläggande värderingar som varit vägledande för dagens utbildningssamhälle.

Herr talman! Statsrådet riktar nu en fråga till mittenpartierna, om de ställer sig bakom det frontalangrepp mot regeringens utbildningspolitik som statsrådet vill mena låg i den debatt som förts i anledning av min interpellation. Jag tror att det räcker att de har gjort sina deklarationer statsrådet kan ju läsa innantill. Det skulle ta ytterligare ett par timmar, om vi i detalj skulle gå in på alla utbildningspolitiska förslag. Jag skulle, innan jag går in på den principiella frågan, vilja något beröra statsrådets försvar för Alva Myrdals uttalande där hon uttryckt sin förståelse för den äldre lärargenerationen — som statsrådet så vänligt och sött sade. Jag skall be att ordagrant få citera vad som står i artikeln.

Statsrådet säger att en primär fråga för den socialdemokratiska utbildningspolitiken är att satsa på de svagpresterande. Vi har, statsrådet Carlsson, inte vänt oss emot detta. Vi har i vår motion sagt att vi kräver att det satsas på alla elever och att man låter alla elever få sina anlag utvecklade. Anledningen till att vi tagit upp detta — och här gäller det en målsättning i den socialistiska utbildningspolitiken som vi hårt angriper och kommer att angripa i valrörelsen; var så säker, jag talar alltså på mitt partis vägnar i detta fall — är att man i jämlikhetsrapporten talar om att eleverna icke skall få gå igenom utbildningen i takt med sin egen förmåga. Man säger att klyftorna då skulle växa och att det inte får bli tal om detta. Det innebär med andra ord att man lägger ett ”lock” över de medeloch högpresterande eleverna för att få — som herr Gösta Bohman så träffande säger — likadana tennsoldater, gjutna i samma form. Vi menar att eleverna går in i utbildningsväsendet som enskilda och olika individer och att de också bör gå ut ur utbildningsväsendet som olika individer. Var och en skall bjudas möjlighet att prestera efter anlag, intresse och begåvning — det är skolans skyldighet. Den förändring som socialdemokraterna nu vill genomföra beträffande utbildningspolitiken godtar icke vi. Statsrådet säger att vuxenutbildningen är den stora frågan. Vi har krävt en samlad översyn av vuxenutbildningen, och vi har i flera år motionerat i denna fråga, men vi säger samtidigt att man inte enbart kan satsa på vuxenutbildning och dra in på ungdomsutbildning. Satsningen bör ske på båda två. Rätt satsning på utbildning är nämligen en av de mest lönsamma investeringar som samhället gör. Sedan, herr talman, vände statsrådet tillbaka till den återkommande utbildningen och Yngve Holmbergs tal om den maoistiska källan. Det fel som man begår när man talar om återkommande utbildning är att man menar två skilda saker. Det gör U 68 i sin skrift, och det är en medveten sammanblandning som statsrådet ägnar sig åt när han talar om återkommande utbildning. Återkommande utbildning i ordets egentliga mening, d.v.s. en ordentlig grundutbildning i botten och en fortlöpande kompletterande utbildning som återkommer under hela livet, har vi aldrig varit emot. Tvärtom har vi i ett flertal år i motioner pekat på att ökade insatser i dessa frågor krävs från det allmänna. Återkommande utbildning i den mera inskränkta mening som stats rådet ibland talar om och som U 68 i slutet av sin debattskrift nämner, nämligen att man förbjuder ungdomar att gå in i högre utbildning innan de har fullgjort en arbetsplikt på ett eller ett antal år, alternativt att man låter dem avbryta studierna mitt under grundutbildningen för att gå ut och arbeta ett par år, den formen av återkommande utbildning säger vi nej till. Jag kan mycket väl förstå att många kan uppfatta det så att de här idéerna är hämtade från andra länder där det råder arbetsplikt. Om statsrådet läser skriften ”Vad är maoism ?”, som Sovjetunionen gav ut för något år sedan, finner han en detaljerad beskrivning av hur det kinesiska utbildningssystemet faktiskt fungerar i dag. Det finns påtagliga paralleller, herr statsråd. Jag skall inte ta upp frågan om Staffan Burenstam Linders bok, eftersom statsrådet har lovat att ta upp en debatt med honom själv i den frågan. Såsom en kommentar till effektivitetsdiskussionen vill jag framhålla att monopolism, statsrådet Carlsson, innebär dålig effektivitet. Planhushållningsfantaster har en väldig faiblesse för att påstå att om man arbetar med bara en producent d.v.s. skapar ett monopol, n. b. ett statsmonopol, så måste det bli billigast. Tvärtom, herr statsråd, visar all erfarenhet att brist på konkurrens skapar dålig effektivitet. Sedan frågar herr statsrådet till slut om det tal som herr Holmberg höll i Linköping skall vara en plattform för oss moderata när vi skall agera i den utbildningspolitiska debatten i valrörelsen. Vi har kanske inte så högljutt men tillräckligt ofta under hela denna vårtermin anklagat regeringen för en förändring av utbildningspolitiken i socialistisk riktning i enlighet med partikongressens ställningstaganden. Detta tänker vi även fortsättningsvis anklaga er för. Det finns dessutom allt fler bevis för att kunskapsinnehållet i utbildningen minskar. Även detta tänker vi anklaga er för. Ni är mer intresserade av socialistiska experiment än att skolan skall verka fostrande och utbildande!

Herr talman! Jag vill bara till kammarens protokoll få anteckna den tacksamhet som jag känner för de avslöjanden om de moderatas framtida skolpolitik som herr Wallmark har gjort i dag. i den mån de icke kunde anses besvarade genom vad utskottet i betänkandet anfört.

Herr talman! Frågan om statens och kommunernas skattskyldighet till allmän varuskatt och senare mervärdeskatt hade vi uppe senast förra året, och jag kan därför fatta mig kort. Verksamhet som staten eller en kommun bedriver är inte att anse som yrkesmässig till den del den avser att tillgodose statens eller kommunens egna behov. Detta gäller också vid ekonomiskt samgående mellan staten och kommuner, en eller flera, eller mellan kommuner inbördes för verksamhet som avser ett visst gemensamt ändamål. Med kommuner förstås i detta sammanhang också landstingskommuner. Genom att verksamheten inte anses som yrkesmässig föreligger ingen skattskyldighet. Undantaget gäller emellertid inte om verksamheten bedrivs i bolagsform eller liknande. Genom dessa bestämmelser skapas en stor sektor inom vilken statliga och kommunala organ kan samverka för att tillgodose statliga och kommunala behov utan att varor och tjänster blir skattebelagda. Enskilda företag som vill konkurrera måste däremot debitera mervärdeskatt i vanlig ordning. Beskattningen blir på detta sätt inte konkurrensneutral. I fråga om den statliga konsumtionen har detta korrigerats genom att Kungl. Maj:t har utfärdat föreskrifter som i sak innebär att statliga myndigheter vid upphandling skall jämföra priserna utan mervärdeskatt. För kommunernas upphandling finns emellertid inga sådana föreskrifter. Vissa landsting har dock beslutat att i sin upphandling generellt tillämpa de statliga bestämmelserna, givetvis då också bestämmelsen om att bortse från mervärdeskatten. Enligt reservanternas mening är det på detta område fortfarande inte alldeles välbeställt när det gäller beskattningens konkurrensneutralitet. Den höjning av mervärdeskatten som kommer att ske vid årsskiftet kommer inte att göra förhållandena bättre. Reservanterna anser därför att frågan om den offentliga sektorns ställning i mervärdeskattehänseende bör bli föremål för en skyndsam översyn. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1. Frågan om skattefrihet för tandproteser och andra tandtekniska arbeten är inte heller ny för kammaren. Tandläkartjänster är inte skattepliktiga till mervärdeskatt. Tandproteser och andra dentaltekniska arbeten är däremot skattepliktiga. Om en tandläkare sätter in en protes på en patient, låter han mycket ofta tillverka protesen hos ett fristående dentallaboratorium. Tandläkaren blir då debiterad mervärdeskatt, men när tandläkaren i sin tur debiterar sin patient, tar han inte ut någon mervärdeskatt för protesen. Kostnaden för den ingår i behandlingskostnaden, som är skattefri. Eftersom tandläkaren inte har avlyftningsrätt för mervärdeskatt, tar han emellertid i sitt honorar ut ersättning för den mervärdeskatt som han fått betala till dentallaboratoriet. Yt terst blir det patienten som drabbas av mervärdeskatten på protesen. Nu kan emellertid tandläkaren undgå mervärdeskatten, om han själv anställer en tekniker för att utföra de dentaltekniska arbeten som han har behov av i sin praktik. Om en tandläkare inte ensam kan sysselsätta en tandtekniker, kan han slå sig samman med ett par andra tandläkare och anställa en tekniker gemensamt med dem. I rättvisans namn skall sägas att tandläkaren inte sparar in hela mervärdeskatten på detta arrangemang. Genom att han inte har avlyftningsrätt för ingående skatt, t.ex. för den utrustning som behövs eller för material, får han vidkännas en viss skattebelastning i alla fall. Man räknar med att hans besparing uppgår till genomsnittligt 65 procent av mervärdeskatten. Både tandläkare och tandtekniker är överens om att det är mest rationellt med fristående dentallaboratorier som vart och ett betjänar flera, helst upp emot ett trettiotal tandläkare. Sådana större laboratorier kan hålla personal, som är specialiserad på olika slag av dentaltekniska arbeten. De kan därför i allmänhet utföra arbeten av bättre kvalitet till lägre kostnad än tandläkarnas egna tekniker. Mervärdeskatten utgör emellertid en belastning i kostnadshänseende som lätt kan få vågskålen att väga över till laboratoriernas nackdel, när det gäller kostnaderna. När skatten från årsskiftet stiger från 11,11 till 17,65 procent är det stor risk för att så kommer att ske. Det kan bli stickan som knäcker kamelens rygg. Det borde vara självklart att man inte skall motverka en rationell arbetsfördelning och branschstruktur genom skattebestämmelsernas utformning. Därför bör dentallaboratoriernas arbeten fritagas från mervärdeskatt på samma sätt som har skett i Danmark och Norge. Med denna motivering ber jag att få yrka bifall också till reservation 2. Slutligen finns det en reservation som gäller mervärdeskatten på samlarfrimärken. Sådana frimärken är i princip skattebelagda som andra varor, men i verkligheten är det bara en mindre del av omsättningen som blir beskattad. I stort sett består omsättningen av samlarfrimärken av fyra lika stora delar. Postens försäljning till samlare av ostämplade kuranta märken och av förstadagsbrev och liknande utgör ungefär en fjärdedel av omsättningen. Den är fri från skatt. Byten och försäljningar samlare emellan inom landet utgör en annan fjärdedel. Den är inte yrkesmässig och alltså fri från skatt. Gränsen mellan yrkesmässighet och icke yrkesmässighet är emellertid mycket svår att dra. En fjärdedel av omsättningen utgörs av import. Den är i princip skattepliktig men undgår beskattning i mycket stor omfattning på grund av kontrollsvårigheter. Den återstående fjärdedelen är den som den yrkesmässiga frimärkshandeln svarar för. Det är den enda som blir effektivt beskattad. Låt mig säga ytterligare några ord om importbeskattningen, som har ganska slumpmässiga verkningar. Byten av frimärken mellan samlare inom landet sker fritt från mervärdeskatt, eftersom det inte är fråga om yrkesmässig verksamhet. Men om en samlare i Sverige byter frimärken med en utländsk samlare, är han skyldig att betala mervärdeskatt för de märken han byter sig till. Som jag nyss sade är det mycket svårt att hålla kontroll över importen av frimärken. Den sker i stor utsträckning i brevförsändelser, som inte alltid fångas upp i tullkontrollen. Det finns utländska frimärkssamlare som i sina annonser i svenska tidskrifter framhåller detta som en fördel som deras kunder har. Men ibland slår importbeskattningen orimligt hårt för dem. Mellan samlare cirkulerar frimärkskollektioner, ur vilka varje samlare som får kollektionen plockar till sig de märken han vill ha, varefter han sänder kollektionen vidare till nästa man i kedjan. Om en samlare får en sådan kollektion från utlandet och den fastnar i tullkontrollen riskerar han att bli påförd mervärdeskatt för hela kollektionen, oberoende av hur många märken han behåller. Importbeskattningen av frimärken kan således på ett drakoniskt sätt drabba en icke yrkesmässig omsättning, som inte är skattepliktig när den sker inom landet. Å andra sidan går en sannolikt mycket stor del av importen vid sidan av beskattningen. Detta gäller troligen också import som är yrkesmässig. För att göra beskattningen effektiv skulle krävas en kontrollinsats som inte skulle stå i någon som helst proportion till vad man skulle vinna i ökade skatteintäkter. Poststyrelsen och tullstyrelsen har därför tillstyrkt att mervärdeskatten för samlarfrimärken avskaffas. Riksskattenämndens majoritet har gått på samma linje. Reservanterna i bevillningsutskottet, som föreslår samma sak, har därför stöd av mycket sakkunniga instanser. Med detta, herr talman, ber jag slutligen att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag vill i huvudsak inskränka mig till att understryka de synpunkter som herr Tistad nyss anförde. När det gäller den första av de frågor som har tagits upp i reservationen, nämligen frågan om skattskyldigheten för den offentliga sektorn, har det på senare tid skett en förbättring genom de bestämmelser som har utfärdats. En del svagheter kvarstår dock ändå, som innebär att kommunala och i vissa undantagsfall även statliga leveranser kan få ett skattemässigt försteg i konkurrensen. En grupp näringsidkare som drabbas härav är tvätterier, men det finns även andra som blir lidande, och diskrimineringen kommer att bli hårdare genom den höjning av momsen som vi har fattat beslut om. Jag yrkar, i likhet med herr Tistad, bifall till reservation 1. Frågan om tandproteserna har varit herr Tistads speciella käpphäst, och den är angelägen för såväl tandläkare, dentallaboratorier som allmänheten. Jag yrkar bifall även till reservation 2.

Jag yrkar bifall också till reservation 3.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 39 upptas till behandling bl.a. ett motionspar, där jag här i kammaren står för motionen I: 1212. Den komplicerade bakgrund, mot vilken motionärerna kommit fram till att handeln med frimärken för samlare i sin helhet bör utryckas ur mervärdeskattesystemet, illustreras tydligast av det utrymme redovisningen av motionernas inehåll givits i betänkandets recit. Som så mycket märkligare framstår det därför att motionsparet över huvud taget inte kommenteras i utskottets egen skrivning. Efter en snabb redovisning av departementschefens ställningstagande avstyrker utskottsmajoriteten kort och gott förslaget och yrkar avslag på motionerna. Herr Tistad har redan, som företrädare för reservanterna, pläderat för en skrivning som tillgodoser motionärernas yrkande. Reservation 3 tar således som förslag upp den lagtext som i motionerna angivits såsom lösning på denna komplicerade fråga. I detta sammanhang, herr talman, vill jag passa på att beklaga att denna rent praktiska fråga genom utskottets hantering kommit att framstå som partiskiljande. I sig innehåller den inget stoff till några partipolitiska ställningstaganden. När utskottsmajoriteten hänvisar till departementschefens uppfattning förtiger den att remissinstanserna — utgående från rent praktiska överväganden och rättvisekrav — kommit fram till att filatelistiska objekt bör undantagas från mervärdeskatt. Departementschefen har givetvis — trots remissinstansernas uttalanden — ett bärande skäl för sitt ställningstagande: omsorg om skattesystemets generalitet. Här är inte avsikten att — som anförts i en pressartikel i dag — desavouera finansministern. Men det fullt legitima generalitetskravet medför i detta speciella fall grava olägenheter. Därför har motionärerna inspirerats att söka finna en formel som undanröjer olägenheterna utan att skada generalitetsprincipen. Denna formel ligger i den föreslagna lydelsen av mervärdeskatteförordningens 7 §, där frimärken undantages från varubegreppet. Herr talman! Denna materia är hårdsmält rent lagtekniskt. I praktiken innebär emellertid frågan en upprensning av avvita förhållanden inom ett område som intresserar stora mängder människor inom alla grupper av vårt folk. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3 vid bevillningsutskottets betänkande nr 39.

Herr talman! Jag noterade herr Gösta Jacobssons lågmäldhet då han argumenterade för reservationerna, och jag förstår att han inte hade möjlighet ait lägga in så stor entusiasm i sitt resonemang om dessa frågor. I propositionen nr 123, som ligger till grund för detta betänkande, föreslås huvudsakligen ändringar av teknisk natur i mervärdeskatteförordningen. Det är också värt att notera i sammanhanget, att flertalet av förslagen i propositionen innebär betydande liberaliseringar som just är ägnade att tillmötesgå olika önskemål, inte minst från näringslivets sida. Utskottet har för sin del inte kunnat finna att det har framkommit några väsentliga erinringar mot förslagen i propositionen. Man konstaterar också att propositionen på en punkt tillgodoser ett motionsvis framfört yrkande, nämligen beträffande återbetalning av skatt. Vad i övrigt gäller de motionsyrkanden som vi har att behandla i anslutning till bevillningsutskottets betänkande nr 39 är det ju på intet sätt några nya frågor för kammarens ledamöter. Motioner om undantag från den tidigare omsättningsskatten och den nuvarande mervärdeskatten har riksdagen flera gånger haft tillfälle att ta ställning till. Men det finns faktiskt en mening i motionerna I: 101 och II: 167 som jag gärna vill stryka under och ställa mig helt bakom. Motionärerna säger nämligen följande: ”När det gäller en omsättningsskatt av generell karaktär som mervärdeskatten är det angeläget att så långt möjligt begränsa undantagen från skatteplikt och skattskyldighet.” Herr talman! Detta är förvisso kloka ord. Det är bara synd att motionärer och reservanter har så svårt att leva upp till denna kloka tanke. I stället återkommer man år efter år med krav på förändringar och undantag från de generella reglerna. Jag tvekar inte att påstå, herr talman, att vårt indirekta skattesystem skulle se ut nära nog som en schweizerost om alla de förslag som väcks i motioner under årens lopp om förändringar av och undantag från de generella reglerna skulle ha vunnit riksdagens bifall. Rent allmänt tycker jag att motionärerna kunde kosta på sig att så att säga läsa på litet bättre innan de kommer med påståenden i olika sammanhang. När det gäller skattskyldigheten för den offentliga sektorn, som herr Tistad här har pläderat för, gör man nämligen i motionerna 1I:789 och II:566 under hänvisning till motionen II: 558 gällande, att affärsdrivande verk inte skulle vara skattskyldiga samt att skattskyldighet inte skulle föreligga vid försäljning från statliga leverantörer till enskilda personer. Detta är ganska halsbrytande konstateranden och får väl ses som ett sätt att vilseleda allmänheten i dessa frågor. Det är tvärtom på det sättet, som utskottet framhåller, att undantaget från skattskyldighet i princip är begränsat till sådan verksamhet som uteslutande avser den offentliga sektorns egna behov, under förutsättning att verksamheten inte bedrivs i bolagsform. Alla andra varor och tjänster, som är skattepliktiga och tillhandahålls enskilda personer, beskattas ju precis på samma sätt, oavsett om de kommer från offentliga eller enskilda företag. Utredningsyrkandet, som återfinns i reservation 1, hade kanske varit befogat om de här i motionerna relaterade förhållandena varit riktiga. När så uppenbarligen inte är fallet, vet inte jag vad en sådan utredning skulle tjäna för syfte. Däremot har utskottet för sin del även sagt att ”frågan om beskattningsreglernas verkningar vid den kommunala upphandlingen bör ägnas fortsatt uppmärksamhet”, även om man är medveten om att skattemässiga försteg som kommunala eller i vissa fall statliga leverantörer kan få inte har lett — hittills i varje fall — till några märkbara konkurrensrubbningar. Man har tidigare, inte minst i bevillningsutskottet, talat om de statliga och kommunala tvätterier som finns på olika håll i landet och: att de skulle vara särskilt gynnade gentemot privat tvätteriverksamhet i detta sammanhang. Från mitt eget landstingsområde har jag den erfarenheten att det inom landstingsområdet inte finns något privat tvätteri med en sådan kapacitet att det kunde ta emot den mängd av tvättgods som det här är fråga om. Jag kan vidare berätta att man inom Skaraborgs läns landsting haft en utredning beträffande eget tvätteri, men funnit att det är mer rationellt att utnyttja det statliga tvätteriet i Alingsås. Det gör vi också med 90 procent av den s.k. cirkulationstvätten, som utgör den stora delen av landstingets tvättgods. När det däremot gäller viss specialtvätt som fordrar en speciell behandling, har det visat sig lönande för landstinget att utnyttja mindre, privata tvätterier i länet. Detta är lönande trots att landstinget får betala mervärdeskatt på dessa tjänster. Vad sedan gäller undantag från mervärdeskatt för tandtekniska arbeten, som yrkats i reservation 2, har man inte kunnat förmärka att det skulle vara speciella besvärligheter för privata dentallaboratorier i dessa sammanhang. Påståendet att privata tandläkare i större utsträckning än tidigare skulle anställa egna tandtekniker och slippa momsen på tandproteser och annat, har inte kunnat bekräftas, i varje fall inte i mitt län där det gjorts vissa undersökningar. Jag kan även i det sammanhanget lugna motionärerna och reservanterna att vad det gäller mitt eget hemlän utnyttjar vi inom folktandvården privata dentallaboratorier med momsbelagda tjänster i ganska betydande omfattning, då vårt eget laboratorium inte hinner med att klara servicen för folktandvårdens behov. Över huvud taget, herr talman, tror jag talet om de skattemässiga förstegen och risken för konkurrensrubbningar i dessa sammanhang är avsevärt överdrivet. Vad slutligen gäller undantag från moms på frimärken — den punkt där herr Gösta Jacobsson var särskilt lågmäld i sin argumentation — understryker utskottet departementschefens uttalande att det inte anförts några nya omständigheter som bör föranleda ändrad inställning till dessa frågor. I motionerna I: 224 och II: 256 åberopar man till stöd för befrielse från moms på frimärken att vissa utländska frimärkshandlare i sin reklam här i landet skulle öppet redovisa hur man skall bära sig åt för att undgå importbeskattning. Såvitt utskottet kunnat finna, måste detta betecknas såsom uppmaning till brott. Sådana i hög grad olämpliga metoder skall inte mötas med att man avskaffar beskattningen på frimärken, utan i så fall beivras med andra medel, om dessa påståenden är riktiga. Herr talman! Jag hemställer följaktligen om bifall till bevillningsutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Jag tog i mitt första anförande med avsikt inte upp utskottets påstående om att denna annonsering skulle innebära en uppmaning till brott, för jag ville inte genera utskottet med detta. När vi justerade utskottsbetänkandet, framförde jag mina tvivel på detta påståendes riktighet. Jag har sedan diskuterat saken med den främsta sakkunskap som står att finna i detta land och kommit fram till ungefär följande. Förutsättningen för att varusmuggling skall föreligga enligt varusmugglingslagen är att den som inför varan har försummat att fullgöra en anmälningsplikt som ålegat honom. När det gäller brevförsändelser från utlandet är kontrollen ordnad så att posten skall stoppa försändelser som kan misstänkas ha tullpliktigt innehåll och överlämna dem till tullverket för tullbehandling. Om en försändelse med tullpliktigt innehåll inte skulle fastna i denna kontroll utan utlämnas till adressaten utan tullbehandling, har adressaten ingen skyldighet att anmäla förhållandet. Någon varusmuggling i lagens mening kan det i så fall inte bli tal om.

Förutsättningen för att olovlig befatt ning med smuggelgods skall kunna föreligga är att varan varit föremål för varusmuggling. Utan smuggling kan det ju inte finnas något smuggelgods. Detta framgår också uttryckligen av lagrummet. En adressat som får en brevförsändelse med frimärken utan tullbehandling gör sig således inte skyldig till olovlig befattning med smuggelgods. Utskottets uttalanden som herr Paul Jansson upprepat från talarstolen, om att annonserna innebär uppmaning till brott och strider mot gällande bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, är alltså helt ogrundade. För att tala rent ut har utskottet fått denna sak fullständigt om bakfoten. När sådant kan hända ett utskott är det väl inte så egendomligt om ett par motionärer lämnar oriktiga uppgifter i en motion. Jag vill fästa uppmärksamheten på att dessa oriktiga uppgifter på intet sätt ligger till grund för reservationen. Den innehåller heli korrekta uppgifter. Vi är helt överens på en punkt, herr Jansson, nämligen att när det gäller en generell varubeskattining bör man begränsa undantagen så mycket som möjligt. Vi har ett undantag för tandläkartjänster, och vi är väl alla överens om att detta undantag är nödvändigt av sociala skäl. Vi skall inte onödigtvis fördyra tandvården. Detta undantag är inte uttryckligen inskrivet i mervärdeskatteförordningen, ty när det gäller tjänster är konstruktionen den att man räknat upp de skattepliktiga tjänsterna, och de som inte är uppräknade är alltså undantagna. Det föreligger sålunda ett faktiskt undantag. Om en tandläkare sätter in en protes eller ett annat tandtekniskt arbete i munnen på en patient, så innefattas detta i tandläkartjänsten som är fri från mervärdeskatt. Men i varje annat sammanhang, utan direkt samband med tandläkarvård, är det fråga om en skattepliktig vara. Man skulle kunna säga att det faktiska undantag som finns för tandläkartjänster är illa avgränsat. Det gäller att rätta till detta. Då har man två vägar att gå — den ena är att upphäva det undantag som finns för tandläkartjänster. Jag förmodar att herr Jansson inte vill gå på den linjen. Vi skall inte fördyra tandvården. Den andra möjligheten är att något utvidga undantaget så att det blir riktigare och fungerar bättre. Det är detta motionärerna har föreslagit. Det är inte fråga om något nytt undantag utan om en bättre avgränsning av ett redan existerande undantag. Vad gäller den offentliga sektorn är tvätterierna, som herr Jansson tar upp, det klasiska exemplet och i början rörde sig debatten huvudsakligen om dem. Som bekant gjorde försvarets fabriksverk ett avtal med vissa landsting att man vid försvarets fabriksverks tvätteri skulle tvätta också sjukhustvätt åt dessa landsting. Jag vet inte om detta fortfarande förekommer. Jag har inte följt upp frågan. Men det är väl ändå inget bevis för att allt är väl beställt, att enskilda tvätterier inte kan konkurrera om landstingstvätten. De enskilda tvätterierna har så länge varit diskriminerade genom mervärdeskatt att de som skulle ha kunnat konkurrera för länge sedan försvunnit från marknaden. Och det är alldeles omöjligt för ett nystartat tvätteri att komma in på marknaden, och ännu svårare blir det efter den 1 januari 1971, när mervärdeskatten växer till 17,65 procent. Jag vill å andra sidan inte påstå att detta nu är samma stora fråga som det ursprungligen var. Genom de statliga upphandlingsbestämmelser som nu — efter vad jag har fått veta — också tilllämpas av vissa landsting, har problemet begränsats. Det skulle dock vara skäl att se över detta spörsmål, undersöka vilka snedvridningar som föreligger och hur man skall komma till rätta med dem. Utskottet säger att man skall följa frågan med uppmärksamhet; vi vill att man skall ta itu med den mera målmedvetet. Någon skillnad för övrigt i vår syn på problemet tycks inte föreligga.

Herr talman! Herr Tistad säger, att han med tanke på utskottets status inte vill ta upp frågan om annonsering från utländska frimärkesförsäljares sida.

Jag tror alltså inte att det i detta sammanhang faller någon skugga på bevillningsutskottet. Sedan kommer vi till den sista frågan, som herr Tistad var inne på i sitt anförande, nämligen de statliga och kommunala tvätterierna. Jag försökte säga i mitt första inlägg att då det gäller det landstingsområde som jag känner tili fanns det inte och har inte funnits något tvätteri av en sådan kapacitet att det kan ta emot den stora mängd av tvättgods det här är fråga om. Detta har också medfört att vi har tecknat avtal med statens fabriksverks tvätteri i Alingsås, där vi tvättar 90 procent av tvätten för landstinget. Sedan påpekar jag också att det i särskilda fall när det gäller tvättgods som behöver speciell behandling har visat sig lönsamt för landstinget att utnyttja mindre, privata tvätterier inom landstingsområdet, trots att landstinget då betalar mervärdeskatt för arbetet i fråga. Vi vet att tvätterihanteringen numera är så rationaliserad att det fordras mycket stora enheter för att den skall bli lönsam. När vi kom fram till att det inom vårt landsting inte ens var lönande att starta ett eget tvätteri för vårt behov, utan att det var bättre att anlita statens fabriksverks tvätteri i Alingsås, så visar ju detta att man rör sig på områden med stor räckvidd. I det sammanhanget har <konkurrensfrågorna ingen som helst betydelse, då man, som jag nämnde, kan utnyttja de privata tvätterierna för mindre tjänster. Vad gäller tandläkarna och dentallaboratorierna har jag, som jag tidigare nämnde, i mina undersökningar inte märkt att man i någon större utsträckning anställer enskilda tandtekniker hos de privata tandläkarna, efter det mervärdeskatten nu har genomförts. Det är ju här på samma sätt: det är i hög grad fråga om en teknisk utveckling, och de stora dentallaboratorierna har med sin tekniska utrustning möjligheter att få fram varorna till ett lägre pris än vad som skulle bli fallet om man utnyttjade ett litet laboratorium med en eller två tandtekniker. Detta innebär tydligen att trots att tjänsterna numera är belagda med moms så kan ändå de privata laboratorierna konkurrera tack vare rationell drift och hög teknisk utveckling. Jag tror med andra ord att det för närvarande inte är och inte heller kommer att bli några svårigheter i framtiden.

Herr talman! Det är litet svårt att följa med herr Paul Janssons sätt att resonera om annonseringen. Motionärerna har gjort ett påstående och citerat en annons i motionen. Annonsen är hämtad ur verkligheten, och motionen är alltså helt riktig på den punkten. Med anledning av denna helt riktigt återgivna annons gör sedan utskottet ett oriktigt påstående och säger att en sådan annonsering innebär uppmaning till brott och kan beivras med stöd av tryckfrihetsförordningen. Detta är ett felaktigt påstående, men herr Jansson säger att det inte är utskottet som tagit upp frågan utan motionärerna och att det hela alltså är motionärernas skuld. Det är ett ganska egendomligt sätt att resonera, herr Jansson, att om ett riktigt påstående av motionärerna föranleder ett oriktigt påstående av utskottet, så är det motionärernas skuld. Vad sedan gäller tvätterierna och tandteknikerna så tycks herr Jansson anse att de utan vidare skall kunna tåla ett påslag genom mervärdeskatt som efter den 1 januari kommer att uppgå till 17,65 procent. Det bör de kunna klara, anser herr Jansson, för verksamheten bedrivs så rationellt. är det på det sättet man vill att beskattningen skall verka, att de rörelser som drivs rationellt skall belastas extra, därför att de tål ett påslag? Man tycks förlita sig på att ingenting skall hända utan företagen skall tåla vilken konkurrenssnedvridning som helst. När det gäller tandläkarna så tror jag att det kanske inte hänt så mycket i Skaraborgs län. En tandläkarpraktik kanske måste vara av viss storlek för att det skall löna sig att anställa egna tekniker. Jag vill gärna medge att detta kanske mera är ett storstadsproblem. Jag har dock fått mina uppgifter från Tandläkarförbundets direktör, som är mycket orolig för utvecklingen. Jag anser att den undersökning jag gjort via Tandläkarförbundet kan vara minst lika representativ som den herr Jansson gjort i Skaraborgs län. Sedan skulle jag vilja fråga herr Jansson en sak beträffande tandproteser. Låt vara att de dentallaboratorier som har en rationellt driven verksamhet kan klara sig, även om deras varor får ett påslag av 17,65 procent genom mervärdeskatten. Men til syvende og sidst är det ändå patienten som skall betala mervärdeskatten. Jag skulle då vilja fråga herr Jansson: Anser herr Jansson det vara riktigt att den allmänhet som behöver tandvård, de människor som behöver dyrbara anordningar för att bättra på sina tuggverktyg — det kan vara fråga om tusentals kronor — onödigtvis skall få kostnaderna ökade med mervärdeskatt? Det har väl dock varit lagstiftarnas mening att tandvård skulle vara undantagen från mervärdeskatt, fastän undantaget blivit illa utformat i mervärdeskatteförordningen?
Herr talman! Oavsett hur det är med annonseringen är väl dessa annonser inte särskilt smakfulla, såvitt jag förstår, eller ställer sig herr Tistad bakom det här systemet? Sådana annonser som beskrivs i motionen har ändå förekommit, och det bekräftar herr Tistad. Men en sådan företeelse skall väl inte bemötas med att man avskaffar en beskattning. I den mån sådan här annonsering förekommer bör den beivras på annat sätt om den befinns vara olämplig. Herr Tistad ställde en fråga till mig beträffande tandproteser. Jag försökte tidigare utveckla mina synpunkter på detta, nämligen att dentallaboratorierna bedrivs så rationellt, att de svårigheter som motionärerna och reservanterna befarar, inte behöver uppstå. Skulle man göra undantag för tandproteser, finge man också en hel del andra undantagsfall att ta ställning till i bevillningsutskottet. Det gäller att dra gränsen någonstans. Herr Tistad instämde ju i vad jag sade tidigare, att man i ett generellt varubeskattningssystem bör ha så få undantag som möjligt. Det är viktigt att vi håller fast vid den principen och inte ger oss in på för många undantag. Det skulle slå sönder hela systemet med den indirekta beskattningen.
Herr talman! Herr Jansson har fortfarande inte fått klart för sig att det här inte är fråga om ett nytt undantag utan om en ändrad avgränsning av ett redan existerande undantag. Men vi skall väl sluta diskutera detta, vi kommer ändå inte att bli överens. Den som inte vill förstå, han förstår inte heller. Herr Janssons argumentering när det gäller annonseringen är verkligen förvånande. Han frågar om jag ställer mig bakom en annonsering av detta slag. Jag har med stöd av sakkunskap konstaterat att denna annonsering inte är förbjuden. Den innebär inte, som utskottet påstår, någon uppmaning till brott, och den kan inte beivras med stöd av tryckfrihetsförordningen. Skulle jag, därför att jag helt objektivt har konstaterat detta, ställa mig bakom den sortens annonsering? Det är förbluffande. Tvärtom har jag ju i min motion avslöjat annonseringen och påvisat hur orimligt systemet är, när en sådan motbjudande annonsering kan få förekomma. Vi diskuterar i motionen olika sätt att komma till rätta med detta, även möjligheterna att skärpa kontrollen, och kommer till den slutsatsen att detta inte är möjligt eller med hänsyn till kostnaderna försvarligt. Vi föreslår sedan ett undantag för frimärken. Poststyrelsen, som är högst sakkunnig, och tullstyrelsen, som kanske är ännu mera sakkunnig, har kommit till samma slutsats liksom även en majoritet inom riksskattenämnden. Och så ställer herr Jansson den nästan förnärmande frågan till mig om jag ställer mig bakom denna annonsering. Det faller på sin egen orimlighet. Herr Jansson borde inte göra en dålig sak värre genom en sådan argumentation.

Herr talman! Begreppet vinstandelssystem är ett sammanfattande begrepp som kan täcka olika lösningar till vidgat delägarskap och större andel i de värden som skapas i svenska företag. Vi har under åtskilliga år här i landet diskuterat detta problem, men diskussionerna har inte lett fram till några påtagliga resultat. Vi har mött motstånd i både arbetsgivarkretsar och löntagarkretsar. Rätt få företag här i landet tillämpar sådana system, men de gör det, såvitt jag vet, med stor framgång. I utlandet finns den här typen av delägarskap på många håll. I Förenta staterna lär det vara inte mindre än 6 miljoner arbetare som i 135 000 företag tillämpar systemet. I Frankrike har jag själv haft tillfälle att studera det och kunnat konstatera att det fungerar alldeles utmärkt. Lagstiftningsåtgärder i det här hänseendet är också aktuella där ute. Syftet är att försöka få bort det motsatsförhållande som förelegat mellan arbete och kapital, mellan arbetsgivare och anställda, och för att få fram och stimulera den gemenskap som de facto består mellan alla dem som arbetar på olika sätt inom företagsamheten. Jag tycker alltså att sådana system ligger i linje med den debatt som i dag pågår i det svenska samhället om ökad insyn och ökat medinflytande i företagsamheten. Sådana system kommer, hur de nu utformas, emellertid att vara förknippade med olika problem, lagtekniska och skatterättsliga. Man kan alltså diskutera om vinstandelar som kvarhålls i företagen skall betraktas såsom lön eller såsom någonting annat. Det uppkommer även problem när det gäller att omvandla andelar i likvida medel. Det är mot denna bakgrund och mot bakgrunden av att det utomlands finns olika slags vinstandelssystem som ett antal motionärer har ansett att man bör företa en förutsättningslös utredning för att få klarlagt vilka typer av delägarskap som är tänkbara och vilka lagändringar som kan vara påkallade. Dessa studier skulle man göra med stöd av utländska undersökningar. Jag vill uttryckligen framhålla att tanken med utredningen inte är att tvinga på anställda eller företagare något utan att få till stånd en fullständig förutsättningslös kartläggning för att sprida kunskap och därigenom möjliggöra för dem som så önskar att ansluta sig till lämpligt system. Det är alltså inte fråga om en inblandning i sådana förhållanden som enligt praxis i vårt land regleras vid förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Jag ber, herr talman, att med denna motivering få yrka bifall till motionerna I: 90 och II: 105.

Herr talman! Jag ber att i korthet få motivera den reservation som är fogad till detta bankoutskottets utlåtande. AP-fondens snabba tillväxt till ett dominerande inslag på kreditmarknaden utgör den under senare tid mest betydelsefulla strukturella förändringen av denna marknad. I viss utsträckning parallellt med denna förändring har företagssparandet sjunkit och till stor del som en följd därav företagens självfinansieringsgrad radikalt reducerats sedan 1950-talet. Vi har från vår sida tidigare framhållit betydelsen av ett relativt högt företagssparande för att erforderlig investeringsnivå och god ekonomisk tillväxttakt skall uppnås. Det är uppenbart att benägenheten att göra sådana investeringar i allmänhet blir större inom ett företag med en hög soliditet än inom ett som tvingas att helt eller i dominerande grad arbeta med lånat kapital och som därför även vid ganska små misslyckanden kan komma på obestånd med beklagliga konsekvenser också för de anställda. Mot de här tankegångarna har invänts bl.a. att mot kravet på ett ökat företagssparande talar att den högre soliditet inom företagen som därigenom åstadkommes skulle innebära ett minskat utrymme för löner. Vidare skulle det sammanfalla med fördelnings politiska nackdelar i fråga om förmögenhetsspridningen. Men den förstärkning i form av livskraft och dynamik som företagen erhåller genom en högre soliditet ger också väsentliga fördelar för de anställda. Tryggheten i anställningen förbättras. Det är mot denna bakgrund som vi från vårt håll rest kravet om en utredning med uppgift att avge förslag om hur det allmänna skulle kunna stimulera former som ger de anställda andel i ett långsiktigt sparande. Vi nöjer oss inte med att bara formulera och söka driva igenom en politik som möjliggör en avsevärd ökning av företagssparandet utan vill också att hänsyn skall tas till fördelningen av detta sparande. Det är en fördel icke blott för aktieägarna utan även för företagens anställda om alla blir delaktiga i den förmögenhetsbildning som under lång tid hålls kvar i företagen. Bankoutskottet har liksom tidigare år avslagit motionen med motivering att eftersom förslaget avser en ändrad konstruktion av de anställdas lokala arbetsersättning så borde det enligt utskottets mening ankomma på arbetsmarknadsparterna att avgöra om det föreslagna systemet skall prövas och hur det bör utformas. Vi reservanter anser emellertid att ett system med andel för de anställda i företagens långsiktiga sparande stärker företagsandan utan några fördelningspolitiskt oroande konsekvenser. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! De motioner som har väckts i den här frågan är ju gamla bekanta. En motion har underskrivits av de båda moderatledarna, herrar Bohman och Holmberg, och den gäller dels delägarskap i företag, dels vinstandelssystemet som en metod att främja ägandespridningen i samhället och, som det står någonstans i texten, även främja känslan av ett gemensamt ansvar och en gemensam målsättning inom företagen. Systemet skulle enligt motionärerna också kombineras med vissa skattefavörer. Folkpartisterna, som representeras av fru Nettelbrandt och herr Wedén, framhåller i sin motion värdet av att främja företagssparandet och att ge de anställda möjlighet att disponera viss del av avkastningen av företagens vinstmedel. Motionärerna säger att det visserligen härvid föreligger vissa risker vid konkurser men att sådana risker bör täckas genom ett försäkringssystem. Man talar också om att regler bör utformas på skattesidan som skulle vara avsedda att stimulera intressenterna. Dessutom vill motionärerna ha en parlamentarisk utredning under medverkan av arbetsmarknadens parter. I den tredje motionen som har väckts från centerpartihåll föreslås att med vinstmedel skulle byggas upp personalfonder inom de olika företagen. Samtliga dessa motioner är rätt närbesläktade och har därför av utskottet behandlats i ett sammanhang. Motionerna har varit ute på remiss. LO har sagt nej med den motiveringen att detta är en förhandlingsfråga. Inom LO är man definitivt inte intresserad av att på det sätt motionärerna tänker sig ta ut det överskott som företagen kan skapa eller att här få till stånd någon kombination med skattepolitiska anordningar. TCO har inte heller visat något intresse för motionärernas förslag. TCO säger att man ju alltid kan förhandla om saken men anser inte att detta är en fråga för statsmakterna. Inom SACO är man också negativt inställd. Organisationen talar om de påtagliga nackdelar som systemet skulle föra med sig. Det skulle innebära en form av tvångssparande; det skulle medföra ett inskränkande av de framtida löneökningarna; det skulle innebära att man låser de anställdas till godohavanden. Man pekar också på de risker detta för med sig för de anställda vid konkurser. Arbetsgivareföreningen är artig till en början och hyser en viss sympati för vad som sägs. Man säger dock att detta bör vara en sak för arbetsmarknadens parter att diskutera. Det redovisas alltså kompakt negativa remissvar, vilket föranlett bankoutskottets majoritet att avstyrka motionerna. Majoriteten anför att det bör ankomma på arbetsmarknadens parter att avgöra dessa frågor. Det gäller ytterst, som vi säger i utlåtandet, de anställdas arbetsersättningar, vilka bör bestämmas på andra vägar än de här föreslagna. Vid utlåtandet finns två reservationer fogade. Det är emellertid intressant att konstatera att de moderatas representanter i bankoutskottet inte har ansett det mödan värt att stödja motionen från de två moderata partiledarna. Det finns alltså ingen moderatreservation som ansluter sig till herr Bohmans och herr Holmbergs gemensamma motion. De moderata representanterna i utskottet lämnar tydligen sina två partiledare i sticket. Nu har herr Bohman yrkat bifall till motionen, därför att han inte har någon moderat reservation att yrka bifall till. I folkpartireservationen talas om att det offentliga sparandet skulle medföra en koncentration av makten. Det heter också, som jag tidigare sade: ”Som en värefull bieffekt skulle det få en ökad intressegemenskap mellan företagens ägare och anställda.” I denna reservation krävs att en utredning skulle sättas i gång tillsammans med arbetsmarknadens parter, vilket emellertid inte skulle innebära att statsmakterna skulle hålla sig passiva på detta område. — Det är svårt att förstå vad man egentligen skulle vinna därigenom. — Men om nu de parter till vilka motionerna skickas ut inte vill gå den väg som folkpartisterna föreslår, menar då folkpartiets representanter att staten skall tvinga sig på dessa parter? Centerpartiets representanter i utskottet har avgivit ett särskilt yttrande, vari anföres att det är önskvärt att vinstmedel avsättes till fonder som skall förvaltas av personalen. Det skulle vara intressant att veta något mer om hur detta skulle utvecklas i praktiken exempelvis när det gäller de små jordbruken, som utgör en stor del av den grupp som centerpartiet har nära till. När vi sedan kommer in på frågan om den s.k. intressegemenskapen mellan företagarna och de anställda kan jag anföra ett ganska färskt exempel, nämligen YFA-affären i Norrköping. Där fanns möjligheter att på det praktiska planet visa denna generösa intressegemenskap mellan å ena sidan arbetare och tjänstemän, som genom vad som hände ställdes utan sysselsättning, och å andra sidan företaget med den goda utdelningen på aktierna. Men därav blev intet. Vi har kunnat följa utvecklingen under den allra senaste tiden, vilket givit anledning till åtskilliga reflexioner om hur det står till med ”intressegemenskapen” när den ställs på sin spets. Den enda gemenskap det var fråga om i detta sammanhang var närmast av mycket primitiv och mycket korrekt kapitalistisk typ. När det gäller sparandet i fonder, som det talats om, vill jag påpeka att vi förde liknande resonemang i samband med ATP-systemets genomförande. Ett remissvar som är utomordentligt intressant är faktiskt det från SACO. Det 1eder tankarna till när vi skapade ATP fonderna och gick ifrån de gamla pensionsstiftelserna — där det i många fall fanns en otillfredsställande täckning när folk skulle ha ut sina pensioner — för att få ett regelrätt och pålitligt pensionssystem. Numera erkänns från olika håll att det var en riktig lösning. Vi vann också att de anställda kom loss från bundenheten till respektive företag. Det gav en större frihet på arbetsmarknaden. Man kom ifrån ett gammalt industriellt statarsystem med det ATP-system som riks dagen antog 1959. Vi fick ökad frihet att byta arbete, och det är något som man har uppskattat hos olika löntagargrupper. De motioner som har väckts är ett rop från en gången tid och hör inte hemma i ett modernt samhälle enligt min mening. Jag tycker att det hedrar de moderatas representanter i bankoutskottet att de inte har velat stödja vad som sägs i de moderatas motion!

Herr talman! Jag skall be att få anföra några ord till motivering för herr Regnélls och mitt beslut att biträda utskottet i denna fråga. Herr Palm har velat spela ut reservanterna i bankoutskottet mot partiet i övrigt. Jag tycker att herr Palm skulle ha hållit sig för god för att göra det. Herr Palm kan kanske inte förstå att det är allvarliga motiv som ligger bakom vårt handlande, men jag tycker ändå att det hade varit trevligare om herr Palm inte hade gjort detta utfall. Det är inte helt ovanligt att programmatiska önskemål och praktisk politik inte i alla lägen kan förenas. Jag behöver kanske inte särskilt erinra om hur socialdemokraterna har det med sina programmatiska uttalanden i fråga om monarki eller republik, i fråga om socialisering eller blandekonomi och liknande frågor, där otvivelaktigt realismen har fått hålla tillbaka programmet. Men programmatiska önskemål, framförda i ett läge där många — alltför många — människor i vårt land lever i oriktig föreställning om ett evigt, ständigt växande välstånd, kan vara farliga för oss alla. Har man bedömningar av det slaget med i bilden, gör man fel om man inte låter dessa bedömningar komma till uttryck. Steg för steg under innevarande vår, sedan motionerna i fråga har avlämnats, har vår ekonomi kommit in i ett närmast krisartat läge. Det finns ingen rimlig grund för att säga att vi i dag befinner oss i exakt samma situation som för fem månader sedan. Nu är inte rätta tidpunkten att förespegla löntagarna att det finns outtömliga resurser att ösa ur och att företagarna sitter och håller på stora vinster, som det bara gäller att kräva andel i. Det är en falsk och missvisande bild av vårt ekonomiska läge i dag. En realistisk bedömning av vad som krävs för att svensk ekonomi ånyo skall befinna sig på en sund basis visar att det är företagarna som behöver tillföras mera pengar om inte allvarliga olyckor skall komma att inträffa. Remissinstanserna — SAF, LO, TCO och SACO — har avstyrkt, det är riktigt, men det har inte på minsta sätt bestämt i varje fall mitt ställningstagande. Att dessa organisationer för all framtid skall ha ensamrätt att bestämma metoderna att fördela produktionsresultatet är inte självklart. Ändringar är både möjliga och troliga på lång sikt. Men för dagen är förespeglingar som ges i detta hänseende helt orealistiska och skadliga för vårt land. Det är vårt allvarliga, närmast krisartade ekonomiska läge med hotande konkurser och företagsnedläggelser som är motivet till att herr Regnéll och jag kommit att ställa oss på utskottsmajoritetens sida. Med de orden yrkar jag bifall till bankoutskottets hemställan och vill uttala förhoppningen att realism skall visas av kammarens ledamöter.
Herr talman! Liksom herr Åkerlund tycker jag att det inte är något avgörande argument mot motionerna att LO och andra organisationer gått emot dem. Jag har väl min egen uppfattning om orsakerna till deras inställning, men eftersom detta inte är en församling i vilken organisationerna är företrädda skall jag inte polemisera mot dem. Jag skall däremot polemisera mot den argumentation i övrigt herr Palm har framfört. Jag vill starkt stryka under vad jag sade i mitt första anförande; här är inte fråga om en inblandning i frågor som kan lösas förhandlingsvägen. Det är fråga om att åstadkomma en utredning och kartläggning om vilka metoder som kan komma i fråga för att lösa motsättningar mellan alla dem som gemensamt arbetar i svensk företagsamhet. Herr Palm är väl medveten om att för närvarande remissbehandlas en departementspromemoria som försöker lösa problemet att skapa säkerhet för de anställda i händelse av konkurs för arbetsgivaren. Herr Palm skulle kunna avvisa även dem med ungefär samma argumentation som han använde när han avvisade våra motioner. Sedan sög herr Palm länge på karamellen att herrar Åkerlund och Regnéll inte hade ställt sig bakom motionerna. Jag vill särskilt fästa herr Palms uppmärksamhet på att det inte är en motion väckt av två gruppledare, utan det är fråga om en partimotion, utarbetad av partiets förtroenderåd och diskuterad på partiets riksdagsgrupp. Men vi har i vårt parti så pass högt i tak att vi har råd att acceptera olika meningar. Det är tydligen svårare för det stora socialdemokratiska partiet att ha en så generös inställning. För att polemisera mot herr Åkerlund — jag kan ju svårligen i denna kammare polemisera mot herr Regnéll — vill jag säga att kammarens ledamöter ju vet att herr Åkerlund är en mycket självständig man, som i sina ställningstaganden drivs av sin egen övertygelse. Det har han gjort många gånger. Jag hoppas att han kommer ait fortsätta att göra det även framdeles. Det ökar bara min respekt för herr Åkerlund att han tar en egen ståndpunkt mot den mening moderata samlingspartiets grupp har intagit. Det gör inte alls saken sämre, utan tvärtom bättre. Jag tycker sedan, herr Palm, att hänvisningen till YFA inte var särskilt välbetänkt. Vi skall väl inte ta upp en lång diskussion om YFA — det lär vara ett kärt ämne för olika partier på möten runt om i landet. Men det kan ju vara skäl att erinra herr Palm om att en av anledningarna till att YFA lades ned och att den händelseutveckling som vi alla är bekymrade över inträffade är att man drivit strukturrationaliseringen och nedläggningen av mindre lönsamma företag i vårt land hårdare än man gjort på många andra håll. Påpiskarna har framför allt funnits inom LO:s egen krets. : Driver man en så hård aktivitet som man gör, där man låter effektivitetstänkandet bestämma — vilket jag inte skall kritisera — då blir det sådana här resultat. Men då skall man inte lägga över skulden för det som har inträffat på fel håll. Och det har inte med den fråga vi nu debatterar att göra. Herr Palm slutade med att påstå att vårt förslag ”var ett rop från en gången tid”. Jag svarar med att säga: Mycket skall man höra innan öronen ramlar av! När man diskuterar nya medel för att skapa mindre motsättningar, mindre friktioner mellan dem som arbetar i företagen, då talar herr Palm om rop från en förgången tid! Herr Palm saknar väl inte vetskap om att dessa problem diskuteras runt om i världen i dag, i Tyskland och i Frankrike, där man håller på att dryfta lagstiftningsfrågor i det syfte som ligger bakom vårt ställningstagande. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionerna, herr talman.

Herr talman! Denna debatt är ju inte helt utan intresse från rent ideologisk synpunkt mot bakgrunden av de olika bedömningarna. Herr Åkerlund säger att det inte är rätt tidpunkt att förespegla de stora grupperna att företagen har stora vinster så att man på detta sätt skulle kunna få ut en ökad standard. Han säger att han tvärtom har den uppfattningen att företagen borde tillföras mera pengar. Han säger också att han fotat sitt avslag på högermotionen på ett realistiskt bedömande och att han alltså ansluter sig till utskottets hemställan. Herr Bohman gav i sitt första inlägg intrycket av att om man gick in på de tankegångar som högermotionen aktualiserar, skulle det finnas rätt mycket pengar att hämta för de lyckliga människor som gav sig in i detta delägarskap i de olika företagen. Här märker vi alltså nyansskillnaderna inom moderata samlingspartiet i denna fråga. Det är inte riktigt som herr Bohman säger att YFA är ett dåligt exempel. Tvärtom. Här talas mycket vackra ord om intressegemenskapen mellan de anställda och företaget. Det som utspelades i Norrköping för en kort tid sedan gav åtskilliga tankeställare om hur det egentligen står till med denna intressegemenskap mellan arbetare och tjänstemän å ena sidan och företaget å den andra. Åtskilliga hundra ställdes ju utan arbete, och den diskussion som sedan kom att föras ägde rum på den följande bolagsstämman och var mycket belysande. När herr Bohman polemiserar med att säga att han underkänner min beskrivning av de moderatas motion, nämligen att den hör hemma i en gången tid, så vill jag framhålla att jag argumenterar mot bakgrunden av att vi har velat eftersträva en ökad frihet på arbetsmarknaden. ATP-systemet gav oss denna frihet. Där skapas åtskilligt av detta stora offentliga sparande med påföljd att vi kommit loss från den starka bundenheten till de olika företagen. Herr Bohman säger att man i Tyskland och Frankrike betraktat detta med stort intresse. Den saken kan jag inte bedöma så väl som herr Bohman kanske kan göra. Dess värre har varken Tyskland eller Frankrike skapat sig något ATP-system. Det finns ju de som har intresse av vårt pensionssystem och vill åstadkomma samma socialpolitiska system och frihet på arbetsmarknaden som är jämförbara åstadkommit här. När man ger sig in på resonemanget om delägarskapet måste man komma ihåg att företagen har olika lönsamhet. En del skulle då kunna skära till sig en kraftig bit av standardhöjningen, medan andra skulle bli totalt utan. Detta är något av det ideologiska innehållet i denna moderat-folkpartitanke. Där har vi socialdemokrater en annan mening. Vi för en skattepolitik som kan bekosta åtskilligt av de socialpolitiska insatserna. På det sättet kan vi få en utjämning mellan olika kategorier i vårt samhälle. Detta är så väl kända saker från olika sammanhang att jag inte vill uppehålla kammarens tid med att ytterligare kommentera dessa ting.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

Herr talman! De olika meningar som redovisas i utskottsutlåtandet rör olika aspekter av problemet. Det är fullt naturligt. Om man i det ena partiet vill utvidga inflytandet i företagen och i ett annat parti vill angripa frågan för att öka sparandet, blir det inte samma slutresultat, herr Palm. Det måste bli olika meningar. Jag har inte gjort gällande och inte påstått att det är fråga om att förespegla löntagarna stora vinster som de skall kunna plocka ut ur företagen. Jag har inte talat om att det finns ”rätt mycket pengar att hämta”. Herr Palm påstår att jag har sagt det. Jag har inte nämnt de orden. Vad jag har sagt är att vi bör försöka skapa något slags system — jag har inte ens preciserat det — för delägarskap som skall vara ägnat att utjämna de motsättningar som veterligen finns på många håll i svenska företag. Herr Palm pekade själv på motsättningar som han menade förelåg i fallet YFA. Han har alltså på ett utmärkt sätt demonstrerat att det råder motsättningar, och att det finns ett behov att utjämna dem på något sätt. Men sedan förstår jag inte herr Palms argumentering. Vad har ATP-systemet med frågan om utvidgat delägarskap att göra? Vad har den omständigheten att det inte finns ATP-system i Frankrike och Tyskland med problemet att göra? Jag trodde att herr Palm kände till, att även om dessa länder inte har ATP system, var de före oss när det gällde att bygga ut sociala system för att trygga pensionerna för de anställda. Har herr Palm hört talas om Sécurité Sociale i Frankrike t.ex.? Där har man på grund av lagstiftning gjort mycket större insatser från arbetsgivarnas sida än vi hade gjort i vårt land när vi införde ATP-systemet. Det finns olika metoder att lösa sådana frågor. ATP har blivit ett magiskt ord, som man kastar in i varje debatt när man saknar argument. I det läget har tydligen herr Palm befunnit sig.

Herr talman! I denna fråga kan jag fatta mig mycket kort och endast lämna en förklaring till varför jordbruksutskottets ordförande och jag icke åter finns under den motiverade reservationen utan har föredragit att lämna en blank reservation. I princip är vi eniga med reservanterna och hade helt kunnat stödja veterinärstyrelsens förslag om högre ersättning i vissa fall vid salmonellainfektion. Det är ju under alla förhållanden ett betydande avbräck i näringen som orsakas en djuruppfödare vid en oförskylld salmonellainfektion, förutom det att han inte skulle få full ersättning för djur som måste utslaktas. Propositionen, som vi i övrigt stöder, innebär ju också en avsevärd förbättring i förhållande till vad som nu gäller, men den tar inte upp veterinärstyrelsens förslag om full ersättning för utstämplade djur. Emellertid innebär veterinärstyrelsens förslag, att ersättningen skulle höjas från tidigare tre fjärdedelar av värdet till fulla värdet, om vissa krav på bl.a. fortlöpande bakteriologisk kontroll på tidigt stadium i varje produktionsled infördes. Det motionspar, 1: 1209 och II: 1417, vartill bifall yrkades vid utskottsbehandlingen, upptog inga villkor utan innebar rakt på sak att ”full ersättning må kunna utgå vid ersättning till följd av salmonellainfektion”. Ett sådant krav ansåg vi oss inte kunna stödja. När reservanterna emellertid ställt sig helt bakom veterinärstyrelsens förslag och sålunda frångått motionsyrkandet, har frågan fått en annan innebörd, som vi helt kunnat stödja därest detta framställts i utskottet. Som en konsekvens av mitt ställningstagande vid omröstningen i utskottet kommer jag nu att vid voteringen lägga ned min röst. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som herr Skårman just redovisat innehåller proposition 113 förslag till förändringar i epizootilagens tillämpning på vissa djursjukdo Lagen föreslås kunna tillämpas även då det gäller djur utanför husdjursramen. Jag föreställer mig att denna del har tillkommit på grund av den epizooti på hundar som graserar i Danmark. Förordningen med vissa bestämmelser till förebyggande av nötkreaturstuberkulos och brucellos hos husdjur föreslås bli upphävd. Vidare föreslås att högre ersättning av statsmedel i vissa fall skall kunna utgå för skada på grund av salmonellainfektion. I huvudsak har departementschefen följt veterinärstyrelsens förslag i hithörande frågor. Remissinstanserna har tillstyrkt veterinärstyrelsens förslag eller lämnat det utan erinran. På en väsentlig punkt avviker dock departementschefen i propositionen från veterinärstyrelsens förslag, och det är då det gäller ersättning för genom salmonellainfektion uppkommen förlust vid utslaktning eller då ägg måste förstöras till följd av salmonellainfektion. Veterinärstyrelsen föreslår att när det gäller fjäderfäbesättningar, anslutna till kontroll, full täckning skall utgå av egendomens värde. Detsamma gäller kroniska <smittbärare bland däggdjur. Det har nämligen visat sig att förekomsten av sådana smittbärare inom en besättning inte har något samband med hygien och skötselförhållanden. I propositionen föreslås att endast 90 procent av förlusten till följd av salmonellainfektion skall täckas av statsmedel. Besättningens ägare skall få vidkännas en förlust på 10 procent av egendomens värde. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att det här gäller en tvångsutslaktning, där djurägaren alltså inte har någon möjlighet till appell utan måste följa det beslut som är fattat. ersätta djurägare för förlust, åsamkad genom att djur avlivats i samband med konstaterad salmonellainfektion. I motionen påpekas att det vad det gäller höns och svin i de allra flesta fall rör sig om foderinfektion. Den enskilde saknar här helt möjlighet att själv kontrollera inköpta fodermedels innehåll av infekterat material; denna kontroll måste ligga hos tillverkaren, I fråga om nötkreatur talar allt för att det rör sig om betesinfektion, med stor sannolikhet spridd av fåglar och andra vilda djur. Inte heller i dessa fall har djurägaren någon möjlighet att vidta förebyggande åtgärder. Jag vill, herr talman, erinra kammarens ärade ledamöter om den överföring av salmonellainfektion som skett från fåglar till barn i Ystadsområdet, där kontaktpunkten varit ett utfodringsbord. Denna händelse visar klart att påståendena i motionen varit väl underbyggda och att de är riktiga. Herr talman! Salmonella är en farlig sjukdom som under senare år visat oroande tendens till spridning. Det är konstaterat att överföringen sker från djur till människa. Det är betydelsefullt att allt görs för att förebygga spridning. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till den vid utskottets utlåtande avgivna med 2 betecknade reservationen.

Herr talman! Det är riktigt som här anförts, att motionärerna hemställt om att full ersättning må utgå vid skada till följd av salmonellainfektion. Enligt den nuvarande förordningen utgår statsbidrag med 75 procent av det värde som egendomen skulle ha haft om infektionen ej förekommit. Skälet till att ersättningen begränsats är närmast att det ansetts att djurägaren bör stå en viss självrisk. Nu har ju, som redan omnämnts, veterinärstyrel sen lagt fram ett förslag om att ersättning bör utgå med 100 procent under förutsättning att en fortlöpande bakteriologisk kontroll sätts in på ett tidigt stadium och att det blir en fortlöpande övervakning av de hygieniska förhållandena. Under dessa förusättningar vill veterinärstyrelsen att ersättningen skall höjas till 100 procent och att den höjda ersättningen skall verka såsom en stimulans för fjäderfäproducenterna att ansluta sig till kontrollen. För att man skall få denna höjda ersättning krävs också att djur behöver avlivas eller att ägg skall förstöras. Departementschefen har lagt fram förslag i enlighet med veterinärstyrelsens förslag med undantag för höjningen av ersättningen, som sätts till 90 procent i stället för 100 procent enligt veterinärstyrelsens förslag. Detta betyder att en djurägare får stå en självrisk på 10 procent i förhållande till veterinärstyrelsens förslag. Det kan tyckas att ersättning i dessa fall bör utgå med fulla värdet, men å andra sidan kan man ju resonera på det sättet att en viss självrisk verkar som en sporre att vidta alla de försiktighetsåtgärder som påbjuds för att skydda sig mot salmonellainfektion. Departementschefen har föreslagit höjning av ersättning från 75 till 90 procent, och det är ändå ett steg i rätt riktning. Som herr Skårman redan påpekat, gick motionens kläm ut på 100 procents ersättning utan någon direkt kontroll, och det är ju motionen som vi diskuterat i utskottet. Nu har reservationen utformats i anslutning till veterinärstyrelsens förslag, och jag vet inte hur utskottet skulle ha ställt sig till detta. Det är rent av möjligt att utskottet hade tillstyrkt den 100-procentiga ersättningen, om den liksom i veterinärstyrelsens förslag hade kombinerats med en kontroll.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
Herr talman! Det är riktigt att reservationen liksom majoritetsskrivningen innehåller utdrag ur propositionen och också ur veterinärstyrelsens skrivelse. Det vi nu skall behandla är ju inte motionen utan reservationen, och här har utskottets ärade vice ordförande just sagt att reservation 2 har en sådan tyngd och en sådan kvalitet att om den hade kommit upp som diskussionsunderlag i utskottet så skulle man mycket väl kunna tänka sig att utskottet hade tillstyrkt framställningen. Herr talman! I det läget tycker jag att kammaren skall handla på det sätt som vide ordföranden sagt och bifalla reservation 2 till utskottsutlåtandet. I sitt yttrande hade utskottet för sin del beklagat, att det ännu ej visat sig möjligt att få allmän anslutning till planerna på ett fast organiserat nordiskt ekonomiskt samarbete. Utskottet förutsatte, att regeringen även fortsättningsvis verkade för att bevara och stärka samarbetet i Norden, såväl på det ekonomiska som på andra områden.

Herr talman! Utrikesutskottet konstaterar i sitt utlåtande nr 11 att det ännu inte har varit möjligt att få en allmän anslutning till ett fast organiserat nordiskt ekonomiskt samarbete. Detta är en sak som vi alla känner till, och som vi alla beklagar. Men jag tror inte att vi skall tolka utlåtandet så att man menar att vi därför skall misströsta om det nordiska samarbetet. Nordiska rådets presidium har, som framgår av utlåtandet, framhållit betydelsen av att man vidtar organisatoriska åtgärder så att man snart kan få en revision av Helsingforsavtalet. Presidiet har också uttalat sig för tillsättandet av ett ministerråd, om jag förstår rätt. I varje fall tror jag att det skulle vara mycket lyckligt, om vi snart finge ett ministerråd. Vad jag framför allt skulle vilja peka på, herr talman, som visar att det nordiska samarbetet dock fortsätter, är den starka uppslutning som skedde i Reykjavik kring Nordkult, alltså kring skapandet av en fastare organisation av det nordiska kulturella samarbetet.

Jag tror, herr talman, att man bör akta sig för att undervärdera betydelsen av den rekommendationen. Kulturutskottet har redan haft ett sammanträde i frågan. Likaså har utbildningsoch undervisningsministrarna diskuterat frågan vid ett gemensamt möte, och avsikten är att i år få ett sammanträffande till stånd mellan kulturutskottet och ministrarna. Jag tror att det är möjligt att här skapa en verklig nordisk gemenskap, oavset hur det går med de ekonomiska förhandlingarna, även om vi givetvis får hoppas att också de i framtiden skall lyckas bättre än hittills. Det glädjande i det kulturella samarbetet är att både Färöarnas och Ålands representanter, som nu har kommit med i utskottet, deltar i detta arbete som alltså nu täcker hela Norden. En kulturtraktat tror jag skall bidra till att vi kommer att stå starkare också i den internationella konkurrensen och i det internationella samarbetet. Jag har, herr talman, bara velat ge uttryck för dessa synpunkter.